Herr talman! Gunilla Nordgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att planera för och stimulera byggande av nya skyddsrum samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att stötta inrättandet av skyddsrum vid nybyggnation ekonomiskt. Sverige har ett försämrat omvärldsläge med säkerhetspolitiska konsekvenser. Sverige ska bygga upp ett modernt totalförsvar med förmåga att möta väpnat angrepp. Planeringen av det civila försvaret har därför återupptagits. Det är angeläget att uppnå en stärkt förmåga hos bevakningsansvariga myndigheter och andra aktörer inom det civila försvaret. För att skapa förutsättningar för dessa aktörer har regeringen i budgetpropositionen föreslagit att det tillförs permanenta medel, vilket för återstoden av innevarande försvarsinriktningsperiod, 2018-2020, motsvarar totalt 1,3 miljarder kronor. I det sammanhanget har regeringen betonat vikten av att beredskapsplaneringen påbörjas i kommuner och landsting. I den rapport som Gunilla Nordgren hänvisar till i sin fråga har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisat ett regeringsuppdrag om att ta fram en samlad bedömning av befolkningsskyddets förmåga att möta de krav som höjd beredskap och krig kan medföra samt hur det kan anpassas till nutida förhållanden. För närvarande finns det ca 7 miljoner skyddsrumsplatser i landet, som är fördelade på 65 000 skyddsrum med varierande skyddsförmåga. Enligt MSB är det nödvändigt att det tas fram ytterligare underlag för att det ska vara möjligt att bedöma behovet av nyproduktion av skyddsrum. För att närmare kunna bedöma och ta ställning till behovet av olika åtgärder inom det civila försvaret är det nödvändigt att det tas fram väl utvecklade underlag. Jag följer noga det pågående arbetet för att stärka planeringen av det civila försvaret. Frågan om samhällets skyddsrumsbehov ingår i det arbetet. Om det finns behov kommer regeringen att ta initiativ till ytterligare åtgärder för att stärka befolkningsskyddets förmåga vid höjd beredskap. Talmannen konstaterade att interpellanten inte var närvarande i kammaren och förklarade överläggningen avslutad.